Herr talman! Mats Pertoft har frågat mig när jag kommer att presentera en höjning av studiemedlen. Mitt svar på denna fråga är att den tidshorisont som Allians för Sverige har talat om är att under mandatperioden se över studenternas ekonomiska villkor. Regeringen har därför tillsatt en studiesocial utredning . Syftet med utredningen är bland annat att se över studerandes möjligheter till försörjning. En del av kommitténs uppdrag är att överväga och föreslå hur framtida beloppsnivåer och fribelopp inom studiemedelssystemet ska se ut. Detta görs med utgångspunkten att systemet långsiktigt ska säkerställa en skälig levnadsstandard för de studerande och ge förutsättningar att bedriva effektiva studier. Jag vill avvakta den studiesociala kommitténs förslag och den följande remissomgången innan jag tar ställning till mer genomgripande åtgärder som kan förbättra studerandes ekonomiska och sociala situation. Kommittén ska redovisa sitt arbete senast den 31 mars 2009. Kommittén har även möjlighet att lämna delbetänkanden.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och konstaterar att jag har fått ett liknande svar som de som både jag och Lage Rahm har fått tidigare. Men när jag läste det här blev jag ändå förbluffad och lite förvånad. Jag talade i går med Elin Rosenberg, tidigare ordförande i Sveriges förenade studentkårer. Hon intygade för mig att SFS i ett möte på Utbildningsdepartementet i november 2007 fått beskedet att den studiesociala utredningen inte skulle stå i vägen för en höjning av studiemedlen och att man inte skulle avvakta den studiesociala utredningen, Studiesociala kommittén, innan man skred till verket för en höjning. När jag läser det svar som jag nu har fått måste jag konstatera att man hänvisar väldigt starkt till Studiesociala kommittén. Vad har hänt? I valrörelsen var det så att tre av fyra allianspartier lovade att höja studiemedlem. Både jag och riksdagsledamoten Lage Rahm har ju fått svaret av högskoleministern att så kommer att ske. Senast fick jag svar i december förra året, då ministern uttalade sig å hela alliansens vägnar och sade att det skulle komma en höjning. Jag undrar: Har högskoleministern bytt åsikt om studiemedlen och anser nu att man först ska avvakta Studiesociala kommitténs slutbetänkande eller delbetänkande? Det var inte de beskeden man gav till studenterna när kommittén tillsattes.

Herr talman! Jag måste säga att jag blir lite förvånad när jag lyssnar på statsrådet Leijonborg. Nu ifrågasätter man plötsligt om det över huvud taget finns ett behov av att höja. Jag inledde den här eftermiddagen kl. 13 med en debatt med kommunminister Mats Odell om behovet av studentbostäder. Mats Odell betonade väldigt starkt behovet av att höja studiemedlen för att på det sättet göra studenterna mer attraktiva på bostadsmarknaden. Det var hans lösning, förutom andrahandsuthyrning. Han ville inte bygga några nya bostäder. Man kan också lyssna på en mer oberoende part i den här frågan, till exempel Swedbank. Swedbank har gjort en utredning där man kommit fram till att det saknas mellan 800 och 900 kronor för studenterna varje månad. Jag tror inte att Swedbank går studenternas ärenden. Det finns alltså ett tydligt behov. Folkpartiet har självt drivit en höjning av studiemedlen och lovat detta inför förra valet. Men nu säger statsrådet att det kanske inte behövs, och dessutom menar han att man kan vänta till minst 2010 och att Studiesociala kommittén ska leverera förslag och underlag till detta. Då menar jag att man går ifrån det löfte man gav till SFS och studentföreningarna före inrättandet av denna kommitté. Och jag måste säga att de flesta svenska studenter nog blir ganska besvikna. Det är inte i morgon, nästa år eller ännu längre fram som man behöver mer pengar för att klara sig. Det utbildningssamhälle som Lars Leijonborg ofta pratar om kommer det inte att bli bättre och lättare att få fram om studenterna inte har vettiga omständigheter för att klara livhanken. De kan ju inte koncentrera sig bättre på studierna när de måste jobba och kanske ha två eller tre jobb bredvid för att klara sig. Min fråga till statsrådet är alltså fortfarande: Håller du med Mats Odell om att studiemedlen måste höjas? Jag vill också lägga till frågan: Är alliansen fortfarande överens i frågan om att studiemedlen ska höjas?

Herr talman! Vi måste komma ihåg utifrån vilken ram vi diskuterar, nämligen att Miljöpartiet fram till valet 2006 var med och styrde Sverige och bidrog till att studiemedlen höjdes den 1 juli 2006. Det måste väl då ha varit till en nivå som Miljöpartiet tyckte var rimlig. Nu har vi 2008, och sedan höjningen 2006 har studiemedlen uppjusterats med inflationen. Det är därför svårt att se att läget skulle vara katastrofalt. När Mats Pertoft refererar vad jag sagt vill jag nämna att jag aldrig sagt att jag lovar att studiemedlen ska höjas 2008 eller 2009. Jag har sagt att tillsättningen av utredningen inte omöjliggör en tidigare höjning, och nu säger jag att ju längre tiden går desto rimligare blir det väl att avvakta utredningen. Budgetpropositionen för 2009 är dock fortfarande inte framlagd och alltså ännu inte helt klar. Vi får därför återkomma till vad som händer i den delen. Det finns skäl att höja studiemedlen. Jag nämnde att man kan påvisa en viss urgröpning genom att sådant som studenterna konsumerar mycket, till exempel studentbostäder, haft en snabbare prisutveckling än inflationen i övrigt. Det är ett argument, och därför är det min uppfattning att studiemedlen bör höjas. Det har vi också sagt ska ske. Vi har sagt att det ska ske inom mandatperioden. Jag vill emellertid påpeka att denna dag, den 28 augusti 2008, är mer än halva mandatperioden kvar. Vi har alltså gott om tid att infria detta vallöfte.

Herr talman! Statsrådet refererar till förra mandatperioden och Miljöpartiets förhandlingar. Det stämmer att vi under den förra mandatperioden drev igenom en höjning av studiemedlen, vilket effektuerades 2006. Vi ville redan då ha mer, men det statsfinansiella läget tillät det inte. Sedan dess har det statsfinansiella läget förbättrats oerhört. Läget är dock nu på väg att bli lite sämre igen, vilket gör situationen något trängd. Studenternas ekonomiska situation är emellertid mycket mer trängd, och jag menar att om tre av fyra partier går till val på att höja studiemedlen är det inte något som man bör vänta med till sista minuten - då det statsfinansiella läget dessutom kanske blivit sämre. Det handlar om ifall studenterna ska kunna studera på heltid. För att göra Sverige till en kunskapsnation, något som statsrådet ofta uttalat, måste vi förändra och förbättra studenternas ekonomiska situation. Jag noterade att statsrådet påpekade att vi ännu inte sett den nya budgeten. Jag hoppas därför att statsrådet verkligen ser till att en höjning av studiemedlen finns med när den nya budgeten presenteras. I övrigt hoppas jag att så snart som möjligt få ett besked. Sveriges studenter väntar tillsammans med mig på besked om när höjningen kommer.
Herr talman! Jag har egentligen inte något mer att tillägga. Vi är överens om att ett bra studiemedelssystem är en del av kunskapspolitiken. Det ska inte vara så att man är beroende av föräldraekonomin eller tvingas avbryta studierna för att man inte har pengar till sitt uppehälle. Jag menar att vi har ett ganska bra studiemedelssystem, och det ska bli ännu bättre. Det kommer det att bli framför allt genom de förslag som den studiesociala utredningen kommer med i början av nästa år. Låt oss gärna samarbeta om dessa frågor. Jag vet att Miljöpartiet är representerat i utredningen, liksom alla andra partier. Jag hoppas på bred enighet i fråga om viktiga reformer på detta område.